Herr talman! Hur långt får politiker gå utan att ta hänsyn till vad enskilda — 19 maj 1989 människor tycker? Skall vi rikspolitiker i alla lägen hänvisa till andra myndigheter när vi inte vill ta ställning till om lokala opinioner har rätt eller fel? Det är ju så den socialdemokratiska regeringen agerar. I Härjedalens kommun är 85 96 av den tillgängliga vattenkraften redan utbyggd. Dagens ärende som handlar om att bevara Härjeåsjön och Smedjemorasjön är en angelägenhet för hela Härjedalen. Samtliga partier står bakom ett bevarande av den sista badsjön i Lillhärdal och de sista i övrigt orörda vattendragen. Dessa vattendrag har ett mycket bra fiske — det finns alltså fisk inte bara i Stockholm — och bidrar självfallet till hela bygdens rekreation. Lennart Nilsson har sagt att ärendet skall prövas av bl.a. kommunerna. Det är därför, Lennart Nilsson, som samtliga politiker i Härjedalens kommun har sagt nej till en utbyggnad. Samtidigt säger Lennart Nilsson att kraftbolagen får resonera med kommunerna och rätta sig därefter. Men vi har väl anledning att hjälpa Härjedalen, när kraftföretaget inte vill rätta sig efter vad människorna tycker? Som regionalpolitiker har jag anledning att se på denna fråga från en annan utgångspunkt än energipolitikernas. Trots detta sammanfaller mina åsikter med energipolitikernas. Det råder i Sveriges riksdag stor politisk enighet om att människorna ute i bygderna skall mobiliseras. De skall stödjas så att de själva kan utveckla och skapa en egen framtid. Denna åsikt förfäktas även av socialdemokrater och moderater. Herr talman! Hur skall dessa människor i Härjedalen fortsättningsvis kunna ta ett ansvar för den svenska energipolitiken? De har satsat alla sina vattendrag så när som på dessa två sista orörda — Härjeån och Smedjemorasjön. Vilka av oss andra svenskar har gjort samma uppoffring? Vi andra konsumerar det som glesbygderna producerar av energi. Vi har förmånen att de ställer upp för oss, och detta belönar socialdemokrater och moderater med att ta ifrån dem deras sista badsjö. Ger nu utbyggnaden något nämnvärt tillskott till landets energiförsörjning? Det är faktiskt mycket marginellt. Denna utbyggnad skall ge 25 GWh/år. Människorna i Härjedalen skall mobiliseras, säger vi rikspolitiker. Utbyggnaden spolierar den enda turism som kan förekomma genom att fisket blir förstört. Riskerna är stora att försurningsprocessen förstör såväl bad som fiske. Vilka turister kan förväntas stanna i Lillhärdal om fisket spolieras? I en fråga till miljöoch energiministern som besvarades den 7 april fick jag svaret på fyra enkla rader från energiministern: ”Vattendomstolarna har redan meddelat domar i regleringarna. Som jag redan den 30 maj 1988 angav i ett frågesvar innebär detta att regeringen saknar möjlighet att pröva tillåtligheten av utbyggnaden på nytt.” Svaret visar att endast energiministern hade infunnit sig för att svara. Någon miljöminister fanns inte att uppbringa i den frågan. Svaret visar också att regeringen inte hade något som helst intresse av att undersöka om någon annan utväg fanns. Jag påpekade att intresset för en stockholmare självfallet 23 inte är så stort att rädda några små vattendrag i Härjedalen. Jag vidhåller den uppfattningen. Herr talman! Den 21 november 1979 beslutade Sveriges riksdag att uppdra åt regeringen att vidta åtgärder som innebär att Sölvbackaströmmarna skall bevaras. Dagens ärende är en exakt kopia av Sölvbackaärendet. Det finns några få skillnader. I Sölvbacka berördes 200 människor. I dagens ärende berörs 5 000 människor. Dagens ärende ger mycket lägre tillskott av elkraft, och dagens ärende uppges kosta 15-20 milj.kr. i ersättning till kraftbolaget. I Sölvbacka var kostnaden mångdubbelt större. Herr talman! Då kunde Sveriges riksdag och regering ta till vara förnuftet och lösa ett svårt problem. I dag säger energiministern att regeringen ingenting kan göra. Vi här i Sveriges riksdag kan lösa regeringens problem om bara viljan finns hos socialdemokrater och moderater. Jag vill ställa en fråga till er socialdemokrater och moderater. Härjedalen är lika stort som Skåne och Blekinge tillsammans. Vad skulle ni sagt till alla människor som bor i de länen om de hade haft motsvarande krav? Människorna i Härjedalen kan ju inte hjälpa att det förts en sådan politik i Sverige att hela Härjedalen har utarmats. Jag behöver inget svar på min fråga, därför att jag vet att inget parti i Sverige hade vågat motsätta sig ett sådant krav om människorna i Skåne och Blekinge hade krävt detta. Men när det gäller Härjedalen går det bra. Det finns inga stora mängder av röster att hämta i Härjedalen. Folkpartiet ställer upp bakom kravet att bevara Härjeån och Smedjemorasjön. Jag är stolt över att folkpartiet står bakom människorna i Lillhärdal — vi här i riksdagen med Bengt Westerberg i spetsen och lokala folkpartister i Härjedalen med Bengt Ruud i spetsen. Herr talman! Det hade varit mycket angenämare om några moderater och några socialdemokrater också hade varit här, exempelvis företrädarna på Jämtlandsbänken. Herr talman! Skall hela svenska folket medverka till balanserad kärnkraftsavveckling krävs förståelse från hela folket för de ingrepp och de negativa effekter som kommer att uppstå. Att mot en hel kommuns vilja exploatera dessa vattendrag, som inte ger några större energimängder, är en skam. Detta skapar ingen förståelse för landets energifrågor. Herr talman! Med detta inlägg vill jag vädja till i första hand moderaterna att tänka om. 20 milj.kr. och 25 GWh är felräkningssiffror i konungariket Sverige. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 17.

Herr talman! Sigge Godin sade att moderaterna tar ifrån befolkningen dess sista badsjö. Nej, Sigge Godin, det är fullständigt felaktigt! Vi har en lagstiftning — som Sigge Godin har varit med om att fatta beslut om — som innebär att ärenden skall prövas i domstol innan regeringen kan ge sitt godkännande till åtgärder. Så har skett i det här ärendet. Det har prövats i domstol, och åtgärder har tillstyrkts av regeringen. Moderaterna har över huvud taget inte med frågan att göra, eftersom det inte är vi här i riksdagen som fattar beslut om huruvida en enskild älvsträcka skall byggas ut eller inte. Sigge Godin gör sig återigen skyldig till den felaktiga tolkning som innebär att det är riksdagen som fattar beslut om enskilda älvsträckor och deras eventuella utbyggnad. Så är icke fallet! Det vore bra om riksdagens ledamöter slutade med den sortens argumentation, eftersom den inte är korrekt. När det sedan gäller en jämförelse med Sölvbacka strömmar sades det att om vi i riksdagen nu ingrep och bad regeringen ta upp förhandlingar om att avbryta projektet — precis som fallet var med Sölvbacka — skulle detta avbrott kosta 15 till 20 milj.kr. Sigge Godin sade att Sölvbackaärendet faktiskt kostade litet mer. Ja, det kostade i runda tal 250 till 300 milj.kr. Det här projektet är en tredjedel så stort. Sigge Godin tror att kostnaden blir 15 till 20 miljoner. Det har gått tio år sedan vi diskuterade Sölvbacka strömmar. Vi har haft inflation under tiden. Tror Sigge Godin att han på allvar kan bli trodd och respekterad när han nämner siffror för kostnaden i storleksordningen 15-20 miljoner? Det handlar naturligtvis om ett mångdubbelt högre belopp! Man kan självfallet vara beredd att fatta ett sådant beslut, men det hade varit naturligt om Sigge Godin också hade varit beredd att anslå de pengar som behövs. Det hade också varit naturligt om Sigge Godin och folkpartiet i så fall hade föreslagit en ändring av hela lagstiftningen. Det kan ju inte vara rimligt att ha en lagstiftning om hur vattenkraftsutbyggnaden skall prövas som leder till att när ärenden prövats i enlighet med denna lagstiftning och beslut har fattats några säger: Jag är inte nöjd med vad domstolar och regering har sagt, så nu skall vi överpröva ärendet. I så fall skall vi självfallet i grunden ändra lagstiftningen. Det hade varit naturligt att Sigge Godin kompletterat sitt yrkande med ett sådant yrkande.
Herr talman! Jag förstår att Knut Billing blir upprörd. Jag skulle också bli upprörd om jag bodde i Härjedalen eller i Lillhärdal och fick ungarnas sista badsjö förstörd. Då kan man verkligen bli upprörd! Självfallet har vi stått bakom en lagstiftning, Knut Billing, men även moderaterna borde förstå att det faktiskt handlar om att ge regeringen ett uppdrag att förhandla med kraftbolaget om att bolaget skall dra tillbaka sina krav. Knut Billing sade att detta inte är en fråga för Sveriges riksdag. Det är nonsens! Det är självfallet en fråga för Sveriges riksdag. Det är ju väsentligt för en hel kommun, nämligen för Härjedalens kommun. Då måste det väl vara en fråga som vi skall kunna diskutera här. Om Sveriges riksdag, som moderaterna alltid hävdar är landets högsta beslutande organ, ger regeringen i uppdrag att utföra något, tvingas regeringen naturligtvis att göra det. Då är det faktiskt bara att sätta i gång och låta dem förhandla om detta eller låta berörd myndighet förhandla. Sölvbacka strömmar var ett stort ärende, och jag kan hålla med om att det ärende vi nu diskuterar är betydligt mindre. Om det handlar om 15-20 milj.kr. eller om någon annan summa kanske man inte kan svara på exakt i dag. Siffran härrör faktiskt från företrädare för bolaget, Knut Billing, inte från någon av oss andra. När det gäller pengarna kan regeringen självfallet återkomma till Sveriges riksdag och begära medel för de projekt som regeringen tycker är väsentliga att genomföra. Har regeringen dessutom fått order av riksdagen att göra något, medverkar folkpartiet självfallet till att medel anslås. På den punkten finns inga problem, Knut Billing. Problemet är att ni inte vill acceptera att människorna i Lillhärdal har samma rätt att fiska som människorna i Stockholm har.
Herr talman! Det är inte alls som Sigge Godin säger, alltså att vi moderater inte vill ge människorna i Lillhärdal samma rättigheter som vi ger människor i Stockholm. Vad vi säger är att detta ärende är prövat enligt gällande lagstiftning — en lagstiftning som vi här i riksdagen har antagit. Regeringen har yttrat sig i ärendet. Det är mot den bakgrunden som ärendet inte är riksdagens sak. Vi har behandlat ärendet i enlighet med gällande lagstiftning! Man kan naturligtvis slänga ur sig uppgifter om att ett avbrytande skulle kosta 15-20 milj.kr. Det betyder ju ingenting; det kan man lätt göra. I ett historiskt perspektiv kan vi i stället konstatera att det kostade 250-300 miljoner att avbryta utbyggnaden av Sölvbacka strömmar räknat i 1980 års penningvärde. Detta projekt som är en tredjedel så stort kanske skulle kosta en tredjedel av vad det kostade att avbryta utbyggnaden av Sölvbacka. Det skulle mot bakgrund av penningvärdeförsämringen innebära att ett avbrytande skulle kosta några hundra miljoner kronor. Man kan naturligtvis fortfarande påstå att det är värt denna summa.

Det vore rejält och riktigt om Sigge Godin sade att hela den nuvarande ordningen för prövning av vattenkraftsutbyggnaden är felaktig. Det säger inte Sigge Godin. Därför är hans argumentation ingenting annat än ett spel för galleriet.
Herr talman! Vi skall följa lagar och förordningar i Sveriges riksdag, men vi skall också känna för de människor som drabbas och de människor som verkligen har medverkat till att ge oss andra så mycket elkraft. Knut Billing talar om att slänga ut ett belopp. Det kostar i Sölvbacka 250 milj.kr. Eller var det 300 miljoner, 400 miljoner eller 100 miljoner? Det är frågan. När jag talar om 15-20 miljoner, svarar man att det handlar om 30 milj.kr. Det är kraftverksföreträdaren som sagt att det kanske handlar om detta belopp, och alltså inte de människor det berör. Det är inte heller någon siffra som jag hittat på. Nu förstår Knut Billing att detta är en känslig fråga, och då gömmer man sig bakom att vi måste respektera lagar och förordningar. Ja visst, det kan man göra, och då behöver man inte känna någonting för de 5 000 människor som berörs. Det gäller här faktiskt en stor och för Härjedalen viktig miljöfråga. Det är en stor viktig och fråga för turismen, eftersom det här bara förekommer sommarturism. Det är framför allt en fråga om att ta hänsyn till bygdens människor. Varför lyssnar inte ni moderater till människorna i Härjedalen? Är det så att det är rösterna det handlar om? Det finns inte så särskilt många moderater där. Det finns inte så många folkpartister heller, men vi tycker ändå att det är viktigt att lyssna till människorna. Varför vill ni inte jämföra effekterna och ställa den lilla elkraft vi får ut mot den summa det kan kosta att förhandla, så att människor kan få sin rätt? Skall ni verkligen acceptera att man förstör de två sista vattendragen för människorna i Lillhärdal?

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till debatten hittills, och jag noterar att det inte funnits någon vilja bland andra partier än miljöpartiet att i grunden diskutera denna lagstiftning. Den lagstiftning vi har i Sverige när det gäller bevarandeintressena är mycket svag. Det gäller vattenlagen, som fortfarande är exploateringsinriktad, vilket förklarar en del av de ärenden som behandlas i dag. Det gäller naturligtvis också naturskyddslagen, något som Åsa Domeij tidigare påvisat. Det har också sagts att vi i Sverige har en mycket bra naturvård jämfört med andra länder i världen, att vi skulle vara något slags unikum och föredöme. Så är inte fallet. Res runt i världen och titta, så får ni se! Sverige är mycket hårt exploaterat, inte minst när det gäller skog och vattendrag. Sverige har dessa exploateringsinriktade lagar. Räddningen för Sverige är att vi är ganska få människor i det här landet och att vi har ett tempererat klimat med tjäle under en stor del av året, vilket i viss utsträckning förhindrar markförstöring och naturresursförstöring. Jag skall ta upp vattenkraftsfrågorna. Det biologiska livet i strömmande vattendrag på våra breddgrader är mycket rikt. Det har visat sig att livet i strömmande skogsälvar och bäckar kan vara av samma omfattning som i ett korallrev. Det hör alltså till de rikaste naturliga ekosystemen på vår jord. Vi har i Sverige byggt ut vattenkraft i en mycket stor del av dessa vattendrag. Enligt miljöpartiet de grönas bedömning skall vi inte fortsätta att bygga ut ytterligare. Vi skall sätta streck här och säga att de få vattendrag som fortfarande är orörda skall förbli orörda även i fortsättningen. Det är vår grundinställning. Det hindrar inte att man kan öka effektuttaget från befintliga vattenkraftverk genom effektiviseringar och förbättringar av olika slag. Det gör det möjligt att få en formell utbyggnad i terawattimmar räknat. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 22. I den reservationen pläderas för att det skall vara en gräns för vattenkraftsutbyggnaden och att vi nått den gränsen. Därmed vill jag mycket skarpt göra en invändning mot Lennart Nilssons anförande. Han sade att man vid varje enskilt tillfälle skall göra avvägningar och kompromissa. Men om man kompromissar vid varje tillfälle och aldrig sätter någon gräns, blir det till slut faktiskt ingenting kvar. Lennart Nilsson sade egentligen att allt är förhandlingsbart, medan vi menar att det inte är det: gränsen går här och nu. Ammerån är en av de mest skyddsvärda större skogsälvar vi i dag har kvar i landet. Ammerån uppströms Överammer är också speciellt skyddad i naturresurslagen. Att den nedre delen av Ammerån från Överammer till utloppet i Indalsälven ännu inte är skyddad enligt naturresurslagen beror inte på att naturvärdena plötsligt upphör i Överammer. Ammerån är precis lika rik och oexploaterad nedanför Överammer som ovanför. Nej, skälet till att Ammerån nedströms Överammer ännu inte skyddats i naturresurslagen är att ett kraftföretag vill bygga ut sträckan. Man vill leda över Ammeråns vatten i en tunnel till Indalsälven en bit uppströms det naturliga utflödet. På det sättet skulle Ammeråns vatten rinna genom ytterligare två vattenkraftverk i Indalsälven jämfört med vad som annars skulle vara fallet. Det finns hela sex kraftverk i Indalsälven nedströms Ammeråns naturliga utlopp, och överledningen skulle alltså betyda att Ammeråvattnet i stället skulle passera åtta vattenkraftverk på sin väg till havet. Nu pågår effektutbyggnad i en rad vattenkraftverk i Indalsälven som berörs av detta ärende. Likväl prövade vattendomstolen överledningen från Ammerån helt oberoende av dessa andra vattenkraftsutbyggnader i Indalsälven, trots att de har en direkt inverkan på de beräknade energivinsterna. Det är därför inte särskilt förvånande att såväl den beräknade energiutvinningen som den samhällsekonomiska tillåtligheten har ifrågasatts, särskilt med tanke på att Ammerån är vattenrik främst under våren då kraftbehovet är mindre och att älven har en mycket låg vattenföring under vintern då kraftbehovet är som störst. Med vetskap om att det är just den förmodade stora lönsamheten i exploateringsföretaget som har förlett vattendomstolen att rekommendera regeringen att tillåta överledningen, finns det all anledning att närmare analysera det sakförhållandet. God lönsamhet för företaget kan uppkomma på andra sätt, t.ex. genom förbättrade avskrivningsmöjligheter o.d. Sådant är självfallet inte samhällsekonomiskt lönsamt. I och kring Ammerån finns det bl.a. utter året om. Som ni säkert vet är uttern ett utrotningshotat djur. Sverige har bl.a. i Bernkonventionen förbundit sig att skydda såväl uttern som utterns naturliga livsmiljö. Det förpliktigar. Uttern är mycket starkt beroende av vinteröppna fiskerika vatten. I praktiken betyder det naturligt strömmande vatten. Det är naturligtvis därför som Ammerån är ett av de sista vattnen i vårt land som över huvud taget hyser utter. Den aktuella överledningen av Ammerån från Överammer till Gesunden skulle leda till att vattenflödet vintertid blev extremt lågt, så lågt att en stor del av det naturliga livet i älven slås ut. Med största sannolikhet innebär detta att även uttern slås ut. Det betyder att vattendomstolens beslut att rekommendera regeringen att tillåta utbyggnaden strider mot internationella avtal, nämligen Bernkonventionen. Naturligtvis är uttern bara en djurart bland många som hotas av den här exploateringen. Det finns också en rad växtarter som är knutna till den naturliga älvmiljön och som hotas av överledningen. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att mer ingående beskriva allt detta. Vi hade ett litet seminarium i ämnet här i riksdagen den 2 december 1988, i vilket alla partier deltog. Jag vill ändå framhålla Ammeråns särart och alldeles speciella Prot. 1988/89:117 värden. Den här älven rinner upp i de kalkrika fjällen i norra Jämtland och 19 maj 1989 har därför ett förhållandevis kalkrikt och välbuffrat vatten.Det betyder att Ammerån, i motsats till de omgivande insjövattnen och mindre vattendragen, kunnat motstå försurningen. Försurningen har i övrigt tyvärr drabbat dessa bygder mycket hårt. Många sjöar och vattendrag är utslagna, och dessutom har de drabbats av det radioaktiva nedfall som härrör från den havererade reaktorn i Tjernobyl, vilket lett till att fisken i dessa insjövatten har höga halter av den radioaktiva isotopen Cesium 137. Det har visat sig att Ammeråns vatten är kaliumrikt, vilket medfört att det radioaktiva cesiumet inte har ansamlats i älvens fisk. Detta innebär självfallet att värdet av att bevara älven blivit större än det någonsin varit. Vi folkvalda i detta parlament har nu chansen att sätta stopp för de här exploateringsföretagen genom att rösta för bifall till reservation 13 och därmed skydda Ammerån för framtiden. Om vi gör detta stöder vi kommunen, länsstyrelsen och naturvårdsverket, vilka alla är eniga i den här frågan, och alla andra utom exploateringsföretaget och i detta fall tyvärr även vattendomstolen. Det finns en oroväckande parallell till fallet Ammerån, och det är projektet Klippen i Umeälven, där regeringen nyligen beslutat om en utbyggnad. Detta är mycket oroväckande. Är det Ammerån som nästa gång står på tur för att bli föremål för regeringens godtycke? Jag önskar att riksdagen skulle kunna riva upp beslutet om projektet Klippen i Umeälven. Tyvärr fattades beslutet efter den allmänna motionstiden, och miljöpartiet har därför inte haft möjlighet att motionera om detta. Självfallet stöder vi det särskilda yttrande om Klippen som folkpartiet har avgivit till detta betänkande. Även i södra Sverige finns det vattendrag av mycket stort skyddsvärde. Jag vill särskilt nämna Emån, som ligger i Kalmar län och som är ett av de biologiskt rikaste vattendrag som vi över huvud taget har kvar i det här landet. Biologiskt sett är Emån oerhört rik. Där finns inte mindre än 25 fiskarter, varav flera är hotade, och där finns malen — en fisk som i Sverige är akut utrotningshotad. Stora havsöringar går upp i Emån, och det finns ett fantastiskt fint fiske. Det finns även en skyddsvärd flora, och en rad sällsynta hotade arter växer längs stränderna. Där finns också en myckenhet av översvämningsmarker, vilket ökar skyddsvärdet ytterligare. Landskapet är fantastiskt med meandrar, korvsjöar osv. — bara detta är skäl nog till ett förbud mot exploatering. Våtmarkerna kring Emån har blivit alltmer värdefulla för flyttfåglarna. Våtmarkerna borde därmed egentligen också omfattas av internationella konventioner. Vi har nämligen i internationella konventioner förbundit oss att se till att flyttfåglarna även i vårt land kan rasta och flytta vidare. En stor del av de fåglar som finns nere i Europa och i Afrika — och som skall upp till norra Norge, Finland och i viss mån även Sovjetunionen — passerar över Sydoch Mellansverige och rastar då i strategiska områden. Detta är ett sådant område. 29 Men här planeras en exploatering — kraftverket i Fliseryd skall byggas ut. Här skall det muddras och rätas ut. Dessutom bygger man nu invallningar längs ån för att utvinna mer jordbruksmark. Detta är helt obegripligt. Men det är inte nog med det. Dessa muddermassor är bemängda med bl.a. tungmetaller och PCB från tidigare utsläpp. Det leder till att man skapar ytterligare miljöförstöring, eftersom en del av dessa miljögifter frigörs. Man planerar dessutom att lägga muddermassorna på åkrarna, och då blir också dessa förgiftade. Sådana åtgärder innebär vidare att näringsläckaget från den omgivande åkermarken ökar. Det rinner mer kväve och fosfor ut i havet, och detta ställer till problem. Det är helt obegripligt att man i det rika Sverige i dag inte kan skydda Emån. Jag vill yrka bifall till reservation 18, i vilken vi reservanter kräver att Emån skall skyddas av naturresurslagen. En lång rad andra vattenkraftsobjekt nämns i detta betänkande, men jag skall inte gå in mer i detalj på något ytterligare. Jag vill bara nämna utbyggnaden av Hårkan, som tas upp i reservation 14, vilken jag härmed yrkar bifall till. Jag yrkar bifall till reservation 15, som behandlar Voxnan uppströms Edsbyn, och till reservation 16 om Meåforsen i Ångermanälven och Jaurekaska i Luleälven. Sigge Godin tog i sitt anförande upp Härjeåsjön och Blädjan i Härjedalen, och jag instämmer självfallet helt och hållet i det han då sade. Det handlar i detta fall om en marginell tillförsel av energi, och man går tvärtemot de lokala intressena i ett landskap där 85 26 av den utbyggbara vattenkraften redan är utbyggd. Hur kan man acceptera något sådant? Jag yrkar bifall till reservation 17. När det sedan gäller reservation 22, vilken jag redan yrkat bifall till, finns det en speciell aspekt, nämligen minikraftverken. Vi i miljöpartiet är bestämda motståndare till att minikraftverken byggs ut i stor skala i Sverige. Skälet till detta är att det dels är fråga om en liten mängd kraft, dels är skadorna på naturen mycket stora. Den ökning av effektuttag från vattenkraften som krävs måste vi klara genom att effektivisera, inte genom att fördärva de få vattendrag vi har kvar och genom att ge oss på de små vattendragen. Jag vill yrka avslag på reservation 21, eftersom miljöpartiet anser att reservanterna föreslår en för stor utbyggnad, vilket tyvärr öppnar dörren för en utbyggnad av minikraftverken. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till samtliga reservationer som miljöpartiet står bakom.
Fru talman! De påståenden som Roy Ottosson här har gjort om att jag har hävdat att allt är förhandlingsbart tyder på att han inte har lyssnat till mitt inlägg, och jag vill därför göra ett klarläggande för protokollet. I 3 kap. 6 § naturresurslagen finns de älvar och älvsträckor för vilka vi sätter gränser för utbyggnad uppräknade. Om en utbyggnad skall komma till stånd av de vattendrag som inte står uppräknade i 3 kap. 6 § naturresursla gen, krävs en prövning enligt de lagar som finns och som riksdagen har stiftat —- vilket jag också tidigare sagt. Det handlar då om att göra avvägningar mellan olika intressen. Vi socialdemokrater sätter gränser, och dessa finns i naturresurslagen.
Fru talman! Det är glädjande att Lennart Nilsson nu talar om att allt inte är förhandlingsbart, utan att bestämda gränser måste sättas. Frågan blir då: Var skall gränsen gå — före eller efter Ammerån, före eller efter Emån? Vi menar att gränsen går här och nu. Vi skall inte bygga ut fler vattendrag. Det är detta som debatten egentligen har handlat om under 50 års tid. Det är så här det går till när man bygger ut vattenkraft, och så har det gått till under hela 1900-talet. Man säger: Vi bygger ut den här delen, så får ni naturvårdare behålla den andra delen. Sedan går det 10 år, och då säger man: Vi behöver litet mer, vi kan väl dela. Det blir mindre och mindre kvar. Det finns inte mycket kvar, utan mycket litet. Hur kan man ge sig på sådana vattendrag som Ammerån och Emån som ju är extremt skyddsvärda, om man verkligen menar allvar när man säger att man kan sätta bestämda gränser? Om gränsen ligger bortom alla dessa värdefulla vattendrag, är den ju inte värd någonting. Naturresurslagen ger möjlighet att ganska godtyckligt klassa än det ena än det andra som ett riksintresse — vilket Åsa Domeij visade på i sitt anförande. Regeringen kan göra detta. Den kan klassa motorvägsbygget i Bohuslän såsom ett riksintresse, även om vägen blir samhällsekonomiskt olönsam. Detta ställer man mot skyddet av naturen, och så kör man över naturresurslagen. Då har allting blivit förhandlingsbart. Detta är ett exempel på hur det kan gå till. Jag gläder mig emellertid åt att Lennart Nilsson nu markerar att det skall sättas gränser. Vi väntar bara på att få veta var socialdemokraterna ämnar sätta sin gräns. Framför eller bortom Ammerån? Framför eller bortom Emån?

Fru talman! Med nuvarande lagstiftning skulle jag inte ha behövt skriva den motion som behandlas i det nu aktuella betänkandet. Men ansökan om effektivisering av kraftverket i Edsforsen lämnades in, innan nuvarande lag trädde i kraft. Utskottsmajoriteten har förklarat att motiven till den nya lagstiftningen givetvis kan vara vägledande för regeringen, när den skall ta ställning i denna fråga. Ärendet ligger ju hos regeringen. Det är i och för sig en rätt så hygglig skrivning av utskottsmajoriteten, men jag kommer ändå att stödja den reservation som har fogats till betänkandet till förmån för min motion. Både länsstyrelsen och kommunen har avstyrkt denna effektivisering, som innebär att vattennivån kommer att höjas två meter i ett område med mycket, genomsläpplig mark och där det bor många människor. Höjer man vattennivån stiget trycket i älven, och alla som bor där och har erfarenheter av detta vet att det kommer att innebära stora bekymmer för befolkningen. Vi har med jämna mellanrum haft stora översvämningar, exempelvis i Prot. 1988/89:117 Härjeån. Man får såsom privatperson i princip ingen ersättning. Senast fick man en ersättning, som uppgick till 10 96 av skadornas värde. Detta är huvudorsaken till att man inte vill gå med på denna extra uppdämning. Befolkningen är inte negativ till vattenkraften. Det finns redan en kraftstation, men befolkningen vill dra gränsen så att den inte får ytterligare stora bekymmer. Jag yrkar bifall till reservation 19.

Fru talman! Flera talare har tidigare tagit upp Emån med anledning av olika motioner i detta betänkande och den reservation, nr 18, som dessa motioner har lett fram till och som det har yrkats bifall till. Både talarna och reservanterna har vältaligt anfört ett flertal argument för att Emån skall tas in under naturresurslagen. Jag vill därför inskränka mig till några synpunkter. För ett år sedan hade vi här i kammaren samma debatt som i dag. Sedan dess har Emån kommit betydligt mer i rampljuset genom, som någon uttryckte det, det miljöhaveri som inträffade i somras. Den av många markägare efterlängtade invallningen genomfördes i sin första etapp på ett hårdhänt och från miljösynpunkt helt oacceptabelt sätt. En planerad fortsättning av det s.k. Emåprojektet är nu föremål för prövning i vattendomstolen. I riksdagen har miljöoch energiministern på en fråga av mig lovat en omprövning. Motioner om Emåprojektet kommer i höst att behandlas i jordbruksutskottet. Jag förutsätter att den behandlingen kan utfalla bara på ett enda sätt: ett bevarande av Emån såsom södra Sveriges mest värdefulla naturvattendrag. Att jag i dag tar upp detta beror på att frågan om andra invallningsetappen är samordnad med Sydkrafts kraftverksbygge i Fliseryd. Det finns därför dubbel anledning att så snart som möjligt hindra dessa båda stora ingrepp i Emån. Naturresurslagen kan där vara en verkningsfull hjälp på vägen. Utskottets majoritet hävdar i år liksom tidigare att riksdagen inte skall påverka prövningen i vattendomstolen. Det är en synpunkt som man naturligtvis kan diskutera. Men någon gång måste vi ta ställning. Nu går år efter år, och oron är stor i många läger om Emåns framtid. En ljusning var dock förra veckans yttrande från kammarkollegiet till vattendomstolen. Detta yttrande innebär ett kategoriskt nej till en fortsättning av Emåprojektet. Riksdagen, även socialdemokrater och moderater, kan i dag ge sitt stöd mot kraftverksutbyggnad och invallning genom att rösta för reservation 18. Det gör jag själv helhjärtat, även om jag på grund av begravning tyvärr kanske inte kan närvara vid voteringen. Fru talman! Till sist vill jag lämna en sakupplysning. I betänkandet talas om Fliseryds/Ljungnerholmarnas kraftverks ansökan om en utbyggnad av vattenkraften. Ljungnerholmarnas kraftverk är ett fristående bolag. Med hänsyn till Emåns värde från natursynpunkt har bolaget dragit tillbaka sin ansökan om utbyggnad. Bolaget arbetar i stället med att utveckla åns resurser, t.ex. ett projekt i samarbete med högskolan i Kalmar om fiskebaserad turism. Det går i gång i dagarna. Fliseryds kraftverk ägs av Sydkraft och dess ansökan kvarstår. Det är den som nu prövas av vattendomstolen.

Fru talman! Miljöpartiet de gröna anser att riksdagen är det forum som skall ta till vara folkets röst. Riksdagen är folkvald. Att då hänskjuta ärenden till regeringen för avgörande ser vi inom miljöpartiet såsom ett sätt att stärka regeringen men minska riksdagens makt. Vi kan inte acceptera att Ammerån inte skulle ingå i naturresurslagen, för Ammerån har ett mycket stort bevarandevärde från ekologisk synpunkt. Den är också av riksintresse och är en av Norrlands sista genbanker. Bygger man ut Ammerån, innebär det, som Roy Ottosson nyss sade, ett brott mot Bernkonventionen. Det är också ett brott mot den demokratiska processen. Vi vet alla här i riksdagen att den lokala opinionen enhälligt har sagt nej till en överledning av Ammerån. Över alla partigränser arbetar folket i bygden för att rädda Ammerån.

Ragunda kommun har bidragit med 98 96 av sina vattendrag. Stålfelt, professor i botanik, har sagt att med varje förlust som naturen gör blir också mänskligheten fattigare. Att överlåta avgörandet om Ammerån till regeringen är farofyllt. Varför inte fatta beslut nu? Alla fakta finns. Efter beslutet om utbyggnaden av Klippen i Umeälven är jag personligen ytterst tveksam att lämna över ansvaret till regeringen. Varför vänta till hösten? Vi har alla fakta på bordet. Beslutet skall fattas av Sveriges högsta beslutande organ, här och nu! Det handlar om att vilja och att välja. Det handlar om att visa respekt för människorna i Sverige. Härjeåsjön är ett liknande fall. Man har byggt ut 95 96 av Härjedalens vattendrag. Räcker inte detta? Stoppa omedelbart dessa byggnationer. Här är ännu ett fall där den lokala opinionen gång efter annan på sina bara knän har bett om att få behålla sina vattendrag. Vilka har besökt Härjeåsjön? Jag har gjort det tillsammans med mina barn. Jag vet att det är en alldeles otroligt fin badsjö med fina fiskevatten. Inte bara jag har besökt sjön. 1976 besökte Olof Palme Härjeåsjödammen för att fira ortens socialdemokratiska förenings 50-årsjubileum. Då sade han till lillhärdalingarna: ”Om ni röstar på socialdemokraterna, då får ni behålla era vattendrag.” Det löftet skulle jag vilja se förverkligat i dag. 1974 började man att kämpa för att få behålla dessa vattendrag. I 15 år har man nu kämpat. 1980 uttalade Härjedalens kommunfullmäktige enhälligt att man ville behålla vattendragen. 1988 vädjade kommunfullmäktige om att det påbörjade projektet skulle avbrytas. Kommunfullmäktige anförde: ”Såsom grund för kommunens vädjan ligger en massiv folkopinion i området, där befolkningen befarar att förändringar i landskap, natur och vattenkvalitet kommer att förstöra nuvarande livsbetingelser och förutsättningar för att utveckla näringsliv och livskvalitet till glädje för fastboende och turister i Lillhärdalsbygden. Härjedalens befolkning kan inte inse att den relativt måttliga energinytta som kraftexploateringen innebär kan uppväga Prot. 1988/89:117 de negativa verkningarna, vilka skapat en oro som förtjänar hänsynsta Miljöpartiet de gröna är överens med lokalbefolkningen i Lillhärdal om att de vattendrag som återstår i Härjedalen måste räddas åt kommande generationer. Härjedalens framtid hänger på de naturvärden som landskapet har att erbjuda. Att offra de sista vattendragen är att ta brödet ur munnen på den bofasta befolkningen. Det rimmar mycket illa med Landsbygd 90, som går under devisen ”Hela Sverige ska leva”. Det måste vara ytterst tveksamt om det är god resurshushållning att göra Härjeåsjön till ett regleringsmagasin. Jag frågar: Vad skall vi med fritiden till, om vi inte har någonstans att njuta av den?
Fru talman! Det finns anledning att än en gång upprepa att det faktum, att vissa älvsträckor som berörs i olika reservationer inte tas upp i naturresurslagen, inte innebär att det är fritt fram. Man kan lätt få den uppfattningen när man lyssnar på talarna här. Men det är alltså inte fritt fram. Varje ärende skall prövas enligt de lagar som vi såsom folkvalda har fattat beslut om här i riksdagen. Vi folkvalda socialdemokratiska riksdagsledamöter litar på att den socialdemokratiska regeringen, sedan processen haft sin gång och regeringen skall fälla avgörandet, visar gott omdöme och gör nödvändiga avvägningar utifrån olika intressen. Naturintresset är ett av de viktigaste intressena i en sådan process. Vi litar alltså på att regeringen har detta goda omdöme.
Fru talman! Jag är mycket mån om att vi alla ställer upp, för det har alla i Jämtland gjort — även socialdemokrater, moderater, folkpartister, miljöpartister och vpk-are. Men varför vänta? Den här kampen har pågått länge. Alla vet att Ammerån borde ingå i naturresurslagen. Varför ställa sig på etablissemangets sida? Är det för att det skall bli ett avskrivningsobjekt? Det handlar ju inte om att tillvarata några terrawattimmar, för dem kan man inte utnyttja i dag eftersom kraftverken inte kan ta emot den här effekten och utnyttja den vidare. Sedan glömde jag yrka bifall till reservationerna 13 och 17, fru talman!
Fru talman! Etablissemanget i de här sammanhangen är riksdagens folkvalda, som' så sent som för ett par år sedan' fattade beslut om naturresurslagen. Om man skall ha någon respekt för det etablissemanget, den folkvalda riksdagen som stiftar lagar, då bör man också följa de lagar som vi här stiftar och inte i tid och otid hålla på och rycka i dem. Det måste finnas en respekt för lagarna ute bland människor, oavsett om de är kämpar som vill motverka utbyggnad eller det är industrier. Människor måste veta vad man har att rätta sig efter och att det i sista hand är regeringen som har att ta ställning till det som vi här i riksdagen har fattat beslut om.
Fru talman! Det är helt riktigt att vi skall följa lagarna, men när de skrevs 19 maj 1989 var inte miljöpartiet de gröna inne i riksdagen. Det är därför vi vill revidera och se över lagarna, så att det inte finns så många hålrum. Det är nödvändigt att vi är solidariska med kommande generationer, med glesbygden, med dem som har det sämst ställt i Sverige och globalt sett. Det är därför miljöpartiet vill se över lagarna och respektera vad människorna ute i landet tycker och tänker. Dessa avfolkningsbygder har inte en chans att göra sig hörda här. Kanske vi borde införa regeln att antalet riksdagsledamöter stod i proportion till arealen. Då skulle det bli många från Jämtland och Härjedalen.

Fru talman! Det är viktigt att vi i Sverige har tillgång till energi som täcker alla rimliga behov inom de olika samhällssektorerna. Sverige har med sin vattenkraft och sina skogar länge varit mycket gynnat, så gynnat att många inte har tyckt att det är viktigt att hushålla. Energin flödar ju och är så billig. Och vad värre är, vi har i Sverige investerat stora pengar i s.k. energiproduktion som skadar miljön och förbrukar råvaror som inte förnyas. Jag tänker på olja och kol. Under en tyvärr mycket lång parentes har vi dessutom satsat på den strålande kärnkraften. De flesta människor tycks nu ändå ha insett att vi måste värna om vår miljö, kanske därför att hoten har blivit så uppenbara. Lyckligtvis har kloka människor återupptäckt vindkraften, och kunskaperna ökar om hur man kan ta vara på den flödande solenergin och lagra den för användning när den behövs. Därför kan vi, fru talman, känna oss säkra på att klara energiförsörjningen i Sverige vid en snabb avveckling av kärnkraften och vid en avveckling av användningen av fossila bränslen inom en 25-årsperiod — och detta utan att bygga ut vattenkraften i de orörda älvarna och i de älvsträckor som vi har talat om här i dag. Utbyggnaden behövs helt enkelt inte. Riksdagen bör därför här i dag slå fast vattenkraftens roll i energibalansen på det sätt som framgår av reservation 22, som baseras på en folkpartimotion och som miljöpartiet stöder. Det är på en nivå av 66 TWh per år. Det ger alltså möjlighet till vissa effektivitetsförbättringar, som Roy Ottosson här har talat om. Det behövs ingen utbyggnad. Det finns inga skäl att bygga ut vattenkraften över den nivån för att klara energiförsörjningen. Och naturligtvis skall utbyggnad heller inte ske av sysselsättningspolitiska skäl. Det kommer att finnas fullt upp med meningsfulla arbetsuppgifter även i framtiden. Därför yrkar jag, fru talman, bifall till vår reservation 24 och även till reservation 23. Vidare vill jag yrka bifall till vår reservation 6. Det är en brist i lagen, när den tydligen kan tolkas så att man kan lägga en depå för kolaska som man har gjort i Upplands-Bro, med uppenbara risker för att tungmetaller läcker ut i grundvattnet och förgiftar kommande generationer. Ekonomiska kalkyler lider, fru talman, ofta fortfarande av stor ensidighet och stora brister. Man tar inte med alla intäkter och kostnader. Bl.a. räknar man inte med fulla kostnaderna vid förbrukning av råvaror och kostnaderna 35 för miljöförstöring av olika slag. Man räknar inte heller med den efterfrågan som kommande generationer skapar. Tydligen räknar man heller inte med de värden som bevarande av vattensystem som vi talar om här i dag innebär. Jag vill bara hoppas att vi från de olika partierna i dag har ökat insikterna något hos socialdemokraterna och moderaterna här i kammaren. Jag hoppas att man nu vid voteringen som skall komma gör de justeringar som åtminstone socialdemokraterna sagt sig vara öppna för och att man visar var gränserna går. Det finns många moderater som har varit mycket aktiva i uppbyggnaden av föreningar som värnar vår natur, och jag är säker på att många moderata väljare i valet mellan pengarna och livet väljer ett värdigt miljöoch naturvänligt liv. Det är det enda långsiktigt livskraftiga alternativet. Respektera deras vilja och bevara oersättliga naturvärden! I det här sammanhanget vill jag säga, fru talman, att vi vill ge de fyra orörda huvudälvarna nationalparksstatus, och det framgår av den för miljöpartiet, folkpartiet och centern gemensamma reservationen 12. I samma motion där vi har talat om detta har vi också hemställt att nationalparkerna skall grundlagsskyddas. Det innebär att huvudälvarna blir grundlagsskyddade om förslaget går igenom, när vi återkommer till ärendet senare på basis av ett betänkande från konstitutionsutskottet. Jag yrkar bifall till alla reservationer där mitt namn finns med.

Fru talman! Jag vill uppehålla mig särskilt kring ett par av reservationerna till det här betänkandet, nämligen reservation 13 om Ammerån och reservation 14 om Hårkan. Jag börjar med att yrka bifall till de reservationerna liksom till övriga reservationer där centern finns med. Ammerån är särskilt intressant för mig personligen, därför att den rinner igenom min kommun, och jag hör till dem som har varit med i opinionen och talat emot och arbetat emot Ammeråns överledning. Hårkan finns också i min hemtrakt. Den rinner bl.a. genom Lits församling. Jag tar inte upp de biologiska och ekologiska skälen till att vi bl.a. från Jämtlandsbänken enhälligt har motionerat om Ammeråns överledning och sagt nej till en fortsatt utbyggnad — detta har andra mycket bra och vältaligt redogjort för. På s. 26 och 27 finns de reservationer som jag ägnar mig åt.

De lurar oss. De vill på ett mycket aptitligt sätt presentera vad jag kallar för ett miljömord. Ammerån är den sista orörda, helt oreglerade älven i sin storleksklass söder om Umeå. Bl.a. säger kraftbolagen till oss i Ragunda kommun att de är villiga att stödja turismen. Det är bra det. Det kan de bäst göra genom att lämna Ammerån i fred, för dragningskraften hos Ammerån som turistmål ligger just i den orörda naturen och i ådalens vildmarkskaraktär. Att utveckla sommarturismen i Ragunda kommun är omöjligt utan en fritt strömmande Prot. 1988/89:117 Ammerå med naturligt fiske. Detta också sagt med adress till regeringen, där 19 maj 1989 ju nu ärendet ligger. Det är prövat i alla sammanhang. Kommunen har sagt nej, och länsstyrelsen har sagt nej. Det gör vi också i motionen till årets riksmöte från Jämtlandsbänken — undertecknad av Marianne Stålberg, Margareta Winbérg och Nils-Olof Gustafsson, alla tre socialdemokrater, Ingrid Hemmingsson, moderat, och av mig själv, centerpartist — och som det yrkas bifall till i reservation 13. Ärendet är alltså föremål för regeringens prövning. Jag förutsätter att regeringen är lyhörd för all den opinion och all den expertis som finns samlad i detta ärende, så att regeringen handlar i enlighet med vår motion och i enlighet med vad som sägs i reservation 13. Vi upplever nog att vattenlagen helt enkelt är en utbyggnadslag. Riksdagen stiftar lagar — låt mig läsa en paragraf ur en lag som riksdagen har stiftat, lagen om hushållning med naturresurser, 2 kap. 1 §: ”Markoch vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.” i En från allmän synpuhkt god hushållning är att låta Ammerån vara i fred och att låta Hårkan vara i fred. Jag övergår nu till reservation 14 angående Hårkan. I reservationstexten anges skälen för att Hårkan skall lämnas i fred, bl.a. detta att den ligger nära Östersund. Den är lätt tillgänglig och den har stor betydelse för fiske och kulturminnesvård. : Precis som när det gäller Ammerån har ideellt arbetande lokalbefolkning lagt ner mycket arbete för att förbättra möjligheterna för folk att fiska och studera de unika kulturvärden som finns efter Hårkans stränder. Fördärva inte viktiga fiskemöjligheter och fördärva inte viktiga kulturvärden vid Hårkan! Jag yrkar, fru talman, återigen bifall till reservationerna 13 och 14.

Fru talman! Några korta synpunkter beträffande Emån. Det framställs ibland som om vi moderater med berått mod och i alla lägen bara vill bygga ut vattenkraften. Så är det inte. För det första vill vi bevara vår natur, som är värd att skyddas. För det andra har riksdagen i stor enighet fattat beslut om lagar och regler för hur denna behandling skall gå till. Jag hyser tilltro till riksdagens förmåga att anta lagar. Det måste ytterligare betonas, och det förtjänar att ännu en gång sägas, att riksdagen har inte att besluta om utbyggnad av älvar eller vattenkraft. Vad riksdagen gör är att undanta utbyggnad för prövning. Riksdagen kan allså tillåta prövning av olika vattenkraftsprojekt. När det gäller Emån har det heller inte framkommit i debatten att man redan har byggt ut denna å. Det finns ett kraftverk där, som skall byggas ut. Vid den tidigare behandlingen av detta ärende har bl.a. länsstyrelsens styrelse uppställt mycket långtgående villkor för på vilket sätt en eventuell utbyggnad skall gå till. Den utbyggnad som skedde för länge sedan 37 Prot. 1988/89:117 omgärdades inte av sådana restriktioner som vi nu kan förvänta oss inför en framtida utbyggnad. Trots detta finns det i denna å ett trettiotal unika arter och fina naturvärden. Det är då förvånande att dessa värden kan existera, då det vid denna utbyggnad inte fanns så hårda restriktioner och villkor som nu kommer att vara för handen. Är det så att reservanterna har rätt i sin förmodan att dessa värden skulle spolieras genom en fortsatt utbyggnad, skulle dessa redan vara förödda genom den utbyggnad som skedde för ett stort antal år sedan. "Prövning skall således kunna ske, men det betyder inte att en utbyggnad verkligen kommer till stånd. Jag förutsätter att vattendomstolen tar den hänsyn som behövs för att skydda de unika värden som det här är fråga om. Jag vill verkligen understryka att man måste uppställa mycket stränga krav för att den unika miljö som finns med dess artrikedom — fiskbestånd och annat — kan fortleva. Jag förutsätter att vattendomstolen tar dessa hänsyn vid sitt slutliga avgörande av den här frågan. Kammaren övergick till att fatta beslut i ärendet.

Fru talman! Först vill jag säga att de talare som har anmält sig till debatten i de två följande ärendena har kommit överens om att inte begära votering i dessa. Jag skall försöka begränsa min taletid, så att vi kan hinna med dessa ärenden till kl. 14. Bostadsutskottets betänkande 10, som vi nu behandlar, har sin grund i regeringens förslag i proposition 1988/89:89 om ändrade betalningsvillkor för vissa bostadslån. Bostadsutskottet föreslår dessutom, med utnyttjande av sin initiativrätt, att frågan om bokföring av vissa bostadslån ses över. Vidare föreslår utskottet att vissa studentbostäder skall omfattas av lagen. Slutligen gör utskottet ett tillkännagivande till regeringen om ersättningslån vid förändrade amorteringsvillkor. Huvudfrågan gäller ändringar av reglerna för vissa hyresoch bostadsrättshus, Utskottet har, efter påpekanden från lagrådet, skickat ut förslaget på remiss. Det övervägande antalet remissinstanser tillstyrker förslaget i denna del. Från centerns sida har vi också ställt oss bakom huvudförslaget, att man inför fasta amorteringsplaner. Det innebär klara förenklingar och moderniseringar av lånereglerna. Vi har emellertid på två punkter haft invändningar mot propositionens förslag. Det gäller för det första ändringar av principerna för beräkning av den ränta som berättigar till räntebidrag. För det andra gäller det ändrade villkor för räntebidrag. Eftersom vi befinner oss i tidspress, avstår jag från att gå in på en argumentering i detalj. Jag vill hänvisa till den omfattande beskrivning av vårt ställningstagande som finns i vår kommittémotion Bo247 samt i reservationerna 3 och 4. Fru talman! Låt mig säga att de förändringar som föreslås kan få konsekvenser för vissa låntagare, framför allt de med mindre lån. Boendekostnaderna ökar för vissa hyresgäster på ett sätt som ur fördelningsoch rättvisesynpunkt inte är acceptabelt. De ändringar som görs av beräkningsgrunderna för räntebidragen genom att man inför ett räntetak kan innebära att låntagare med mindre lån kan komma i kläm. Vi vill från centerns sida att regeringen skall uppmärksamma detta. Vårt yrkande avslås av utskottet. Jag vill yrka bifall till reservation 3. De ändrade villkoren för räntebidragen som innebär att man sätter ett räntetak på så sätt att räntebidrag inte skall utgå efter 25 år kan få till följd att hyrorna måste höjas ganska radikalt i vissa fall. Det kommer att slå hårt mot de svaga på bostadsmarknaden. Det är huvudskälet till att vi vill avslå propositionen och regeringsförslaget i denna del. Fru talman! Slutligen vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 5 och i övriga delar till utskottets hemställan.

Fru talman! Vi moderater har två reservationer i detta ärende. Jag yrkar bifall till bägge reservationerna. Den ena reservationen gäller övertagande av bostadslån som har finansierats över statsbudgeten. Vi har väckt en motion där vi säger att de förändringar som föreslås i propositionen kan godtas först i det ögonblick de remissinstanser till vilka vi har beslutat skicka ut ärendet säger att de kan godtas. Remissinstanserna har svarat ja, och därför har vi godtagit förslaget. Men när det gäller den här delen anser vi att det är fel, eftersom det innebär att SBAB skall få ensamrätt på att konvertera lån förenade med räntesubventioner. De företag som hår lån har redan förbindelse med olika bottenlåneinstitut. Vi menar därför att det är rimligt att de olika bottenlåneinstituten även kan få vara med i detta sammanhang, vilket framgår av reservation 2. Sedan ett antal år tillbaka kan allmännyttiga företag få ta upp skuldbelopp som en tillgång i balansräkningen. Detta är naturligtvis fel, vilket vi ständigt har kritiserat. Nu tar utskottet ett initiativ och säger att när dessa paritetsoch räntelån löses in kan en situation uppstå då företagen får problem, eftersom de måste lösa ut den tillgång som finns i balansräkningen och som är helt fiktiv. Detta understryker ju bara hur galet beslutet var från början. Vi kan inte acceptera att man går vidare på detta sätt och i bokföringen upptar skulder som tillgångar. Detta är, fru talman, en fullständigt felaktig metod, och därför yrkar vi avslag på detta utskottsinitiativ.

Fru talman! När proposition 89 om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån lades på riksdagens bord, kunde vi konstatera att det fanns mycket som var positivt i den, inte minst syftet att förenkla och rationalisera låneförvaltningen. : Det handlar här i första hand om räntelån och paritetslån avseende hus som är byggda eller ombyggda under åren 1968-1974. I folkpartiets motion Bo5 framfördes i princip två invändningar mot propositionen. Den första invändningen var att förslaget inte hade remissbehandlats, ett förhållande som även lagrådet noterar i sitt remissyttrande. Lagrådet konstaterar även att det inte är de enskilda låntagarnas intresse som står i förgrunden, utan det är i stället ett bättre organisatoriskt system för långivaren, alltså staten, som är huvudintresset i propositionen. Bostadsutskottet fick emellertid till stånd ett allmänt remissförfarande. Remissvaren är i stort sett positiva till förslaget, men flera remissinstanser uttalar dock farhågor för att vissa låntagare skulle kunna få försämringar om det nya förslaget genomfördes. Remissinstanserna uttalar också osäkerhet om hur utvecklingen kan bli framöver. Det gäller ränteläge, inflation och naturligtvis den ekonomiska utvecklingen i stort. Fru talman! Den andra invändningen från folkpartiets sida var att det här handlar om ett civilrättsligt avtal mellan staten som långivare och låntagarna. Enligt folkpartiet är det ytterst viktigt att man är restriktiv när det gäller att låta nya lagar rubba äldre civilrättsliga avtal. Nu har utskottsmajoriteten skärpt skrivningen när det gäller amorterings villkoren, så att villkoren för de nya lånen inte får bli sämre än för de ersatta Prot. 1988/89:117 lånen. Detta är givetvis ett steg i rätt riktning, men folkpartiet anser 19 maj 1989 fortfarande att staten skall stå för sina avtal och att denna principfråga är så viktig att dessa generella ändringar av avtalsvillkoren ej bör genomföras. RNE Vi i folkpartiet tror att man karl nå samma resultat — en effektivare och villkor för vissa statliga bostadslån m.m. mera rationell låneförvaltning — genom att låntagarna erbjuds att på frivillig väg ansluta sig till de nya amorteringsvillkoren. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 1 och även till reservation 5, som Knut Billing tidigare har redogjort för.

Fru talman! Inte heller jag skall bli långrandig i talarstolen. Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga fem reservationer. Jag vill först och främst kort kommentera reservation 1 från folkpartiet. Utskottet gör ju ett tillkännagivande till regeringen som går i den riktning som krävs i reservationen. Jag vill också nämna att lagrådet i sitt yttrande har konstaterat att en ny lagstiftning rent principiellt inte skall rubba innehållet i tidigare avtal. Men särskilda skäl kan ju föranleda avsteg från detta förhållande. Lagrådet gör mot bakgrund av det material som det har att tillgå bedömningen att detta förslag är bra. Enligt lagrådet kommer förslaget att leda till en rationalisering av låneverksamheten. Beträffande reservation 2 av moderaterna vill jag säga följande. Det är ganska naturligt att regeringen när den går in och vill göra en sådan förändring också måste kunna hänvisa till någon som övertar dessa lån, och då är SBAB den rätta instansen i denna del. Fru talman! Övriga reservationer har kommenterats, och utskottet har förutsatt att regeringen mycket noga följer utvecklingen på detta område.
Fru talman! Nils Nordh säger att detta är ett steg i rätt riktning. Det var exakt vad jag sade i mitt inledningsanförande. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg, att om det gäller att välja mellan principfrågan att staten skall stå för sina avtal och målsättningen att få en rationellare förvaltning, anser folkpartiet tveklöst att staten skall få stå för förpliktelserna. Om man sedan erbjuder frivillig övergång till ändrade regler och dessa inte är negativa för låntagaren bör det, som jag ser det, innebära att den gamla lånestocken krymper avsevärt och kanske helt försvinner. Men då sker det på frivillig väg.
Fru talman! Nils Nordh sade att man måste ha någon att hänvisa till och att det i det här sammanhanget självfallet är SBAB. Av remissammanställningen framgår att hypoteksinstituten själva har sagt att de med glädje är med i bilden. Då skulle det finnas möjligheter för låntagare att välja vilket institut de vill gå till. Därmed skulle man också helt ha uppfyllt. önskemålet om valfrihet. Det är inte så, Nils Nordh, att man enbart måste ha SBAB att vända sig till. Det är fullt möjligt för låntagaren att välja, som hypoteksinstituten säger.
Fru talman! Helt kort till Leif Olsson: Självfallet skall staten försöka så långt det går att hålla de ingångna avtalen. Men det kan finnas anledning, för att vi skall få en förenklad lånehantering och en effektivisering, att göra förändrihgar. Kan man inte rubba de befintliga avtalen, innebär det att vi inte kan genomföra förenklingar. Det är riktigt som Knut Billing säger — det säger vi också i utskottet — att låntagaren har en frihet att gå till andra låneinstitut än SBAB. Men SBAB är också den instans som ombesörjer räntebidragsberättigade lån. Det är någonting som kan komma låntagarna till nytta.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 6 i bostadsutskottets betänkande 9. Dessa två reservationer är gemensamma för folkpartiet och moderaterna. som liknande produkter i Sverige. Propositionen skall uppenbarligen esssom ZON . pv : 8 POM pe » Godtagande av bygg regeringens sätt att ta itu med de snabbt stigande byggkostnaderna. Den duk d utgör förvisso ett steg i rätt riktning, men det bör samtidigt understrykas att z pA K rom SS Ja den föreslagna åtgärden isolerad kommer att ha mycket liten effekt på det RAR S n problem man säger sig vilja angripa. Folkpartiet har i en partimotion om bostadspolitiken föreslagit en rad åtgärder som skulle bidra till en lugnare kostnadsutveckling. Dit hör en rad förslag till avregleringar, bl.a. avskaffande av markoch konkurrensvillkoren samt förändringar i regelsystemet för räntebidrag. Det är också uppenbart att bostadssubventionerna har bidragit till att försvaga kostnadsmedvetandet och därmed drivit upp kostnadsutvecklingen. Vi kan acceptera att godtagandet av byggprodukter från andra länder nu begränsas till att enbart gälla Norden, såsom föreslås i den föreliggande propositionen. Samtidigt vill vi dock betona att samordningen med andra länder, exempelvis i Västeuropa, bör drivas målmedvetet och konsekvent även inom bostadspolitiken. Vi motsätter oss den föreslagna tidsbegränsningen till 1991. Några bärande skäl för detta förslag har inte redovisats. Vi föreslår därför att den utgår. Fru talman! Enligt min mening talar flera skäl mot att giltigheten för det nu aktuella lagförslaget begränsas på det sätt som föreslås i propositionen. Åtgärderna är ett första steg från svensk sida mot en större och mer vidgad marknad för byggprodukter. Målet bör vara att utvidga giltigheten för lagen till att omfatta byggprodukter från flera länder i stället för att ta steget tillbaka till nuvarande ordning vad gäller typgodkännande, vilket kan bli fallet med regeringens förslag. Det är därför fel att på förhand förutsätta att pågående förhandlingar inom Norden och olika europeiska organ inte skulle leda till något resultat. Skulle problem uppstå i förhandlingarna och Sveriges position stärkas av ett annat ställningstagande, kan regeringen naturligtvis återkomma till riksdagen. Det bör dock i sammanhanget påpekas att erfarenheter först bör vinnas av godtagandet av typgodkända byggprodukter från de nordiska länderna. Tidsperspektivet inom byggmarknaden med långa projekteringsoch upphandlingstider gör att eventuella positiva resultat av denna ordning knappast kan avläsas på kort sikt utan kräver en tillämpning under ett antal år. Jag anser att det nu behandlade förslaget om godtagande av byggprodukter från de nordiska länderna får ses som ett första steg från svensk sida på vägen mot en friare handel med byggprodukter inom Europa. Det bör på sikt kunna leda till att utbudet av byggprodukter på den svenska marknaden avsevärt ökar, något som torde ha en positiv inverkan på bl.a. bostadsbyggnadskostnaderna. Samtidigt förbättrar givetvis en samordning med övriga Europa den svenska byggmaterialindustrins möjligheter att konkurrera på nya marknader. Fru talman! Jag yrkar återigen bifall till reservationerna 1 och 6.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till centerreservationerna 2, 3, 4 och 5. Det kan tyckas att det är många reservationer — fyra av sex — som centern står för. Trots det vill jag säga att vi i själva huvudfrågan egentligen är överens. Huvudfrågan gäller att försöka minska kostnaderna för boendet. På den punkten kan det naturligtvis inte råda någon oenighet. Reservationerna talar i stort sett för sig själva, men jag vill något kommentera dem. Vi tycker inte att det skall vara den tidsbegränsning som regeringen föreslår, eftersom detta är ett ensidigt initiativ från Sveriges sida. Vi vill ha större påtryckningar på de övriga nordiska länderna. Därför tycker vi att det vore rimligt att upphöra litet tidigare med den föreslagna ordningen och att försöka få de övriga nordiska länderna att vidta motsvarande åtgärder. Reservation 3 handlar om miljöoch kvalitetsaspekterna. Vi har tidigare, inte minst på 60 och 70-talet, sett hur allvarligt det kunde vara med dåligt byggmaterial. Vi tycker att det är viktigt med en skärpning när det gäller miljöoch kvalitetsaspekter även från riksdagens sida. Vi tycker också att det är viktigt för denna kammare att få en redovisning av hur det har gått. Detta framhåller vi i reservation 4. En reservation som tilldragit sig en del uppmärksamhet bland ledamöterna ibostadsutskottet och föranlett en del särskilda yttranden är reservation 5 om bostadspolitikens inriktning. Den vill jag ägna några minuter åt. Egentligen — och då är vi kanske inte riktigt överens — är frågan varför det över huvud taget behöver läggas fram ett sådant här förslag i kammaren. Enligt centerns uppfattning är det stora problemet koncentrationen i framför allt Stockholmsområdet men även inom andra områden i landet. Den diskussion som förs i dag även på andra håll än här i riksdagen går ut på att försöka dämpa överhettningen. Vi har från centerns sida sagt många gånger att det inte bara är fråga om att dämpa tillväxten i storstäderna genom att lägga på avgifter och försöka få en bättre miljö, utan det gäller framför allt att försöka få Sverige i bättre balans. Här står jag nu och talar inför en nästan tom kammare — kanske någon ser på TV — men vi har också vid många andra tillfällen diskuterat frågor som har betydelse för att få Sverige i bättre balans. Det var inte länge sedan vi hade en debatt här i riksdagen om järnvägarna och vägarna. Ju mer vi kan satsa, för det är ändå vad som är av betydelse, på järnvägen — centern föreslår t.ex. att 40 miljarder skall satsas på järnvägen — på en decentraliserad utbildning och på en ordentlig sjukvård, desto mindre blir trycket på Stockholmsregionen. I dag finns det på sina håll tendenser liknande dem på 60 och 70-talen. Fina bostäder ute i landet överges, och i stället ökar kraven här. Företag som egentligen skulle kunna vara kvar ute i landet, om det bara funnes kommunikationer, vägar, sjukvård och utbildning där, väljer att flytta till en storstadsregion. Således ökar trycket på denna. Dessutom ökar kostnaderna. Det är därför som vi i centern envisas med att ta upp frågan om bostadspolitikens inriktning. Många gånger är det bara fråga om en läpparnas bekännelse när man står här i talarstolen. Men det är viktigt att hela tiden komma ihåg att vill man ha en decentralisering av de olika funktionerna i vårt land, gäller det — inte bara beträffande bostadsbyggandet utan också i en rad andra frågor — att föra en konsekvent politik. Det är vad vi i centern har gjort. Om vi hade varit i majoritet här i kammaren, skulle den här frågan nog inte ha behövt komma upp. Då hade det nämligen inte varit någon överhettning vare sig i fråga om bostadsbyggandet eller här i Stockholmsregionen. Men dithän har vi ännu inte kommit. Våra förslag stöds ju ännu inte av en majoritet. I förhoppning om att det så småningom skall bli så yrkar jag återigen bifall till centerns reservationer.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 3 och 4 i bostadsutskottets betänkande 9. Sedan vill jag säga något om reservation 3. Det är utomordentligt viktigt att förebygga att man får s.k. sjuka hus, vid både nyoch ombyggnad, och att sanera de sjuka hus som finns, med tanke på de allvarliga och omfattande skador när det gäller människors liv och hälsa som sjuka hus redan har orsakat. Dessutom förefaller antalet skador av detta slag att öka. Det finns byggprodukter som genom sina egenskaper eller sin utformning i sig själva eller i samverkan med andra produkter kan medföra risk för uppkomst av fuktoch mögelskador eller av andra skador som kan resultera i sjuka hus. Det är helt klart. Därför menar vi att svenska myndigheter även i fortsättningen skall pröva vilka produkter och material som medför sådana här risker. Produkterna och materialen skall nämligen uppfylla de krav som ställs i kap. 3 i planoch bygglagen till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa och i motsvarande föreskrifter som kan ha meddelats med stöd av 16 kap., 1§ första stycket i samma lag. Vi menar att det här alldeles särskilt gäller byggmaterial och byggprodukter som har utvecklats och tillverkats utanför Norden. Det kan inte förutsättas att dessa är utformade för nordiska klimatbetingelser och byggmetoder. Vi har således ingenting emot att man, som regeringen föreslår, släpper in byggprodukter som har godkänts i ett annat nordiskt land. Vad vi vill är att man värnar om kvaliteten på produkterna, särskilt i de avseenden som jag här har nämnt. Jag vill också säga några ord om reservation 4. Det vore vällovligt om den föreslagna åtgärden skulle innebära att man utan risker för människors liv och hälsa kunde dra ned byggkostnaderna. Men det är inte alldeles säkert att den föreslagna åtgärden får den effekten. Kanske kommer riskerna för skador att öka eller kostnaderna att påverkas negativt. För vad är det som säger att man bara därför att man nu vidgar ramarna kan dämpa den tendens till oligopol och monopol som redan finns? Det kan ju hända att de stora företagen i alla fall lyckas behärska marknaden, och då har man inte vunnit någonting.

Fru talman! Den svenska byggmarknaden kännetecknas av fullt kapacitetsutnyttjande och av en överhettning som är större än vid tidigare uppsving i byggkonjunkturen. Regering och riksdag har tidigare vidtagit åtgärder i syfte att dämpa efterfrågan. De åtgärder som föreslås i detta betänkande är ytterligare ett steg på den vägen. Produktionskostnaderna för nybyggda bostäder har ökat i en takt som inte står i rimlig proportion till övrig kostnadsutveckling. På två år har kostnaderna ökat med drygt 30 26. Konsumentpriserna har under samma tid ökat med 11 Jo. Ca 35 Jo av byggkostnaderna utgörs av byggmaterialkostnader. Inom byggmaterialindustrin finns det endast ett fåtal konkurrerande företag inom varje varugrupp. Inom vissa varugrupper råder näst intill monopol. Det är inte en bra situation. I stället har detta bidragit till de stora kostnadsökningarna under senare år. De förslag som förs fram i betänkandet skall bidra till en ökad konkurrens inom byggmaterialsektorn genom att importen av byggmaterial från de övriga nordiska länderna främjas. Sverige arbetar internationellt för en harmonisering vad gäller kraven på byggprodukter. Detta arbete sker i FN:s och EFTA:s regi. I de nordiska länderna har detta arbete pågått sedan 50-talet. Regler har härvid utarbetats för ett tjugotal produktslag. En förutsättning för att olika material skall få användas i byggandet är att materialen uppfyller de grundläggande kraven i PBL. Enligt PBL har byggherren huvudansvaret för att byggbestämmelserna följs. Vid bygglovspliktiga åtgärder prövar även byggnadsnämnderna om de föreslagna åtgärderna uppfyller kraven i 3 kap. PBL. Det nordiska samarbete som existerar sedan lång tid tillbaka på byggbestämmelseområdet har inneburit att bestämmelserna i de olika länderna bygger på en likartad uppfattning. En produkt som är godkänd i ett annat nordiskt land kan i allt väsentligt anses svara också mot svenska krav. Något generellt godkännande lämnas dock inte, utan godtagandet görs efter prövning i den enskilda byggnadsnämnden. I avvaktan på Nordiska ministerrådets fastställande av ömsesidiga riktlinjer får nu de byggprodukter som har godkänts av behörigt organ i ett nordiskt land likställas med ett typgodkänt eller tillverkningskontrollerat material i Sverige. Detta sker genom ett tillägg till 8 kap. 29 § PBL, där en ny paragraf —29 a §-införs, som reglerar godtagandet av byggprodukter som godkänts i andra länder. Detta gäller t.o.m. 1991. För att säkerställa kvalitetskraven får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigande att meddela föreskrifter för att undanta produkter som inte uppfyller kraven i 3 kap. PBL vad gäller skydd för liv och hälsa. Till betänkandet har fogats sex reservationer. Moderaterna och folkpartiet vill inte ha någon begränsning i tiden, medan centerpartiet vill korta av tiden med ett år till utgången av år 1990. Propositionens förslag om en tidsbegränsning t.o.m. 1991 är motiverat av den förväntade utvecklingen av det nordiska samarbetet och förhandlingarna när det gäller att få till stånd ömsesidighet i denna fråga. Frågan om en eventuell förlängning efter denna tidpunkt bör avgöras i slutet av 1991, när man bättre kan överblicka förhandlingsläget. Det är fråga om en förhand lingsposition i dessa förhandlingar. Centern och miljöpartiet betonar i en reservation vikten av att miljöoch kvalitetsaspekterna inte eftersätts utan att i reservationen föra in något nytt utöver det som utskottet redan har anfört. Självfallet anser utskottsmajoriteten att kraven på miljö och kvalitet inte skall eftersättas, och man bemyndigar också regeringen, eller myndighet som regeringen godkänner, att undanta produkter som inte antas uppfylla kraven i PBL. Något tillkännagivande om detta erfordras ej, då det redan finns med i betänkandet. Centerpartiet och miljöpartiet tar i en reservation upp frågan om bostadspolitikens inriktning. Denna fråga är föremål för en utredning och behandlades för bara knappt en månad sedan här i kammaren. Utskottet intog då samma ställning som nu, varför jag ej närmare går in på detta. Moderaterna och folkpartiet tar i en reservation upp frågan om samordningen med EG och menar att detta beslut är ett första steg mot en samordning av kraven som på sikt bör gälla även övriga Europa. I propositionen redovisas det svenska engagemanget i det internationella harmoniseringsarbete som pågår beträffande byggsektorn. Dessa kontakter sker via EFTA och samarbetsorganisationen UEA. Det nordiska samarbetet väntas få betydelse i det europeiska harmoniseringsarbetet. Arbetet med förslag till en sektorsöverenskommelse för byggområdet pågår inom EFTA, och ett slutgiltigt förslag kan väntas redan i september i år. I UEA, där de flesta EFTA och EG-länder ingår, pågår ett utbyte av erfarenheter beträffande godkännandet av byggkomponenter. Något tillkännagivande i frågan är ej nödvändigt. Fru talman!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

Herr talman!

Det är kommunerna som har ansvaret för barnomsorgen och dess organisation. Regeringen har dock vid olika tillfällen uttalat sin positiva inställning till barnomsorg för samer, och särskilda statliga bidrag har också — Prot. 1988/89:117 lämnats till Gällivare och Kiruna kommuner för startande av samiska 19 maj 1989

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det inte var svar på frågan. Det är i Jokkmokks kommun som man har krävt barnomsorg, och det är där som man inte kan få den. Jokkmokks kommun vägrar att tillgodose föräldrarnas begäran att få samisk barnomsorg med motiveringen att kommunen inte vill medverka till att separera de samiska barnen från de svenska. Men det rör sig inte om några enstaka barn. Det är 51 barn — en ganska stor grupp — som står i kö. Striden om att få barnomsorg på dessa högst rimliga villkor, nämligen att barnen skall kunna få tala sitt eget modersmål, har pågått i fyra år. Denna inställning från Jokkmokks kommunfullmäktiges sida är mycket beklaglig. All erfarenhet visar att samiska barn som har placerats i den ordinarie barnomsorgen till stor del mister det samiska språket, och de blir därmed inte heller delaktiga i den kultur och de traditioner som en barnomsorg med samisk profil kan förmedla. Erfarenheterna från de försök med samisk förskola som har gjorts i Gällivare och Kiruna, som statsrådet hänvisar till, visar just att barnens språkutveckling och vilja att acceptera samiska som första språk starkt hänger samman med den status som samiskan ges inom förskolan. Jag hoppas att vi är överens om att den samiska kulturen som helhet har ett sådant värde att den berikar den svenska kulturen, och då inte bara i de former som är intressanta att visa upp i turistsammanhang. Nu vet jag att regeringen har talat om, bl.a. i samepropositionen, de stora förpliktelserna att bistå samerna på olika sätt. Om inte löftena skall bli bara tomma ord, måste, såvitt jag förstår, regeringen ta ett ansvar, eftersom inte kommunerna gör det.
Herr talman! Får jag först erinra om att det svar jag gav innebär att regeringen ställer sig positiv till förslaget om inrättande av samiska daghem. Men det skall ske inom de regler som vi har kommit fram till i riksdagen och som innebär att varje kommun organiserar och utformar sin egen barnomsorg. Jag tror faktiskt att det är viktigt att ge kommunerna det förtroendet. Jag pekade också på att i de fall kommunerna har begärt statligt stöd för att utveckla denna typ av verksamhet, har de också fått stödet. Det är också viktigt att visa, att om kommuner inom dessa ramar vill anordna verksamhet av det slaget, är det möjligt att få statligt stöd, om verksamheten på något sätt innebär utveckling eller förnyelse. I Jokkmokks kommun finns det både hemspråksträning för samiska barn och samiskspråkig personal vid daghem och i deltidsgrupper. Samebarnen är alltså inte helt utan denna viktiga kulturella insats. Jag har fått en inbjudan att resa till Jokkmokk och Gällivare och besöka dels verksamheten i Jokkmokk, dels den verksamhet för samebarn som finns i Gällivare. Jag tänker ta fasta på denna inbjudan och bege mig dit upp. Då får jag möjlighet att diskutera både med Jokkmokks kommunledning och med representanter för sameintressena. Sedan får vi se om de diskussionerna möjligen kan ha någon påverkan på den framtida planeringen i sammanhanget.
Herr talman! Jag tycker att det låter hoppingivande. Jag delar statsrådets uppfattning om att man i första hand skall gå till väga som man tidigare har gjort, genom att göra det möjligt för kommunerna att själva organisera barnomsorgen och erbjuda ytterligare alternativ med hjälp av statsbidrag. När kommuner inte tar för sig och det får till följd att vissa grupper diskrimineras, måste regeringen ta ett övergripande ansvar. Det kanske inte går att göra denna jämförelse, men för inte så länge sedan här i kammaren hade vi en fråga om rörelsehindrade barn. En kommun vägrade bistå barnen för att de skulle kunna gå i en särskild skola. Man fick ändra sig i kommunen efter ett uttalande i konstitutionsutskottet. Det är kanske att hårdra denna fråga, men jag hoppas verkligen att det besök som statsrådet skall göra kommer att innebära att det blir en positiv lösning på denna konflikt som i fyra år har blivit blockerad av politisk prestige. Jag önskar statsrådet lycka till.
Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att vi står mycket nära varandra när det gäller den fortsatta handläggningen av denna fråga. Får jag bara upplysa om att den kommun som ändrade uppfattning när det gäller rörelsehindrade elever gjorde det sedan länsrätten hade fällt ett utslag som innebar att kommunen hade ansvaret för att se till att den handikappade eleven fick den skolgång som han ville ha. Jag tycker att det var mycket tillfredsställande att det utslaget kom.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Margot Wallström för svaret. Det var ju positivt att höra att det pågår ett beredningsarbete i civildepartementet. När och på vilket sätt kommer förslaget att föreläggas riksdagen? Detta är en mycket viktig fråga. När den nya lagen om produktsäkerhet kom tyckte vi att den skulle komma att fylla ett viktigt krav. Vi menar att konsumenterna skall kunna känna sig säkra vid användandet av varor och tjänster. Det är ett stort misstag att lagen inte redan nu omfattar de tjänster och varor som tillhandahålls inom den offentliga verksamheten, t.ex. hälsooch sjukvård, skolor, daghem och fritidshem. Vi har också ett ökat antal produkter på marknaden, och många av dem är så komplicerade att det är svårt för oss som enskilda konsumenter att bedöma deras säkerhet. Nu uppstår den egendomliga situationen att så länge produktsäkerhetslagen enbart omfattar den privata sektorn omfattar den lilla Kalle som skadar sig på klätterställningen på dagis som bedrivs i privat regi. Om lilla Pelle skadas på det kommunalt drivna daghemmet när han använder samma typ av klätterställning, då gäller inte lagen. I svaret utvidgar statsrådet motiveringen. Hon sade att den offentliga verksamheten har byggts ut för att tillgodose ett viktigt krav från medborgarna. Jag vill i stället påstå att vi i folkpartiet anser att den offentliga verksamheten mycket väl skulle kunna drivas i privat regi. Därför tycker vi också att lagarna skall vara tillämpliga inom både privat och offentlig verksamhet. Därför vill jag få svar på frågan: När kommer förslag om en utvidgning av tillämpningen av lagen om produktsäkerhet?

Herr talman! Då lagen antogs av riksdagen i december i höstas fanns det de som tyckte att vi skulle vänta med att anta lagen, framför allt för att få en harmonisering med lagstiftningen inom EG. Själv drev jag linjen att vi skulle få en produktsäkerhetslag. Jag blir litet förskräckt när jag hör att statsrådet tvekar litet beträffande den offentliga verksamheten. Det mesta av vår konsumtion står till vårt förfogande genom den offentliga sektorn. Då uppstår en stark diskrepans mellan privat och offentlig verksamhet. Det här är en stor och principiell fråga som vi kanske inte kan lösa vid denna frågestund, men jag tänker för min del verkligen efterfråga en komplettering till nuvarande produktsäkerhetslag, så att lagen verkligen skall omfatta även den offentliga sektorn.

Prot. 1988/89:117 Herr talman! Folkpartiets inställning är ju att konsumentlagstiftningen 19 maj 1989 skall omfatta både det offentliga och det privata området. Områdena skall vara likställda i den här frågan. Eftersom så stor del av vår konsumtion sker 2 via den offentliga sektorn, som sagt, är detta synnerligen viktigt. överläggningar mellan Jag förstår att det här är komplicerat, men det kan inte vara så komplicerat EFTA och EG om så att man behöver avstå, tveka och vänta. Då har man missat syftet med konsumentskydd produktsäkerhetslagen. Det var ett enigt utskott och en enig riksdag som fattade beslut om att ge regeringen till känna önskemålen om en utvidgning av lagstiftningen. Beslutet bygger på ett uttalande som konsumentverket gjorde då det fick utredningen på remiss. Jag vill verkligen än en gång säga att vi anser det vara en viktig uppgift för statsrådet att lösa denna uppgift genom att lämna förslag till utredning eller på annat sätt.

Herr talman! Jag lyssnar med intresse till statsrådets beskrivning av sina ambitioner. Vi möts väl till hösten igen, och då får vi se hur långt handläggningen av ärendet har kommit.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Detta var väl litet snopet för regeringen —- för andra gången på åtta dagar får jag nu veta att viktiga möten som redovisas i den här integrationsrapporten inte har ägt rum. SS Bakgrunden till frågan är givetvis att det när det gäller konsumentpolitiken har kommit rapporter om att den skulle bli betydligt sämre om vi EG anpassar oss. DN skrev t.ex. i fjol: ”Centrifuger som kan slita av armarna och spisar som kan bränna barnahänder tillåts i Europa och måste accepteras också i Sverige.” — Det var ett citat, inte ett påstående från min sida! Både den nuvarande och den förre konsumentverkschefen har offentligt sagt — givetvis i betydligt mildare ordalag — att det finns problem med en EG-anpassning av konsumentpolitiken. Tyvärr har några ordentliga redogörelser om vad en EG-anpassning innebär för konsumentskyddet inte varit tillgängliga för oss som inte arbetar inom konsumentverket eller inom regeringen. De jämförelser som givetvis har gjorts har man klassat som ”internt arbetsmaterial”. Därför var det med stort intresse man tog del av den här tjocka gröna boken. Det står där en del saker, men de är alla oklara. Det sägs att EG:s notifikationssystem har utsatts för kritik. Men vilken kritik? Det sägs att direktivförslag är på gång när det gäller spädbarnsutrustningar, lekredskap och barnskyddande förslutningar. Men vad det skulle innehålla får man inte veta någonting om. Det kan naturligtvis delvis bero på att man i EG inte är helt klar med dessa direktiv. Det finns en mängd fakta som vi inte fått kännedom om. När man då får läsa att det hålls viktiga möten, ställer man naturligtvis en fråga om vad de lett till för resultat. Det var ju snopet att mötet inte blev av, och jag undrar om statsrådet möjligen kan upplysa hur hon över huvud taget tänker lämna bättre information om EG-anpassningens konsekvenser för konsumentskyddet.

Herr talman! Jag känner väl till spelreglerna i riksdagen, och jag hade väl därför inte väntat mig något mer utförligt svar på min sista fråga. Bakgrunden var givetvis att jag hade förutsatt och förväntat mig att här skulle kunna föras en debatt på grundval av redovisning av resultaten av detta möte. Nu blev det inte så, och det tycker jag ändå kan föranleda reflexioner kring regeringens allmänna information kring konsumentfrågorna och EG-anpassningen. Den informationen har varit dålig, och jag hoppas innerligt att den blir bättre.

Herr talman! Jag ser med stort intresse fram emot dessa kommande debatter. Jag vill nu bara påminna om att när det gäller vissa andra områden, nämligen livsmedelskontrollen, miljöpolitiken och arbetsmiljön, har vi inom miljöpartiet trots regeringens hemlighetsmakeri lyckats få ut orginalmaterial från de statliga verk som sysslar med dessa frågor. Det har gett underlag för mycket intressanta debatter. Detta material visar nämligen att EG-anpass ningen skapar väldiga problem. Det skulle vara bra för de kommande debatter som statsrådet nu säger sig vilja ha om vi fick tillgång till allt material om konsumentpolitiken och följderna av en EG-anpassning som finns inom

Herr talman! Fru statsråd! Tack för i går och tack för svaret. En av justitieombudsmännen har gjort ett uttalande om sjukhusprästernas arbete som i flera avseenden synes vara vilseledande. För det första står det helt klart att präster i svenska kyrkan, katolska kyrkan och frikyrkorna arbetar i den andliga vården vid sjukhusen på precis samma villkor. När riksdagen våren 1980 behandlade propositionen om den andliga vården vid sjukhusen gjorde riksdagen ett enhälligt tillkännagivande till regeringen av följande innehåll: ”Den andliga vården vid sjukhusen bör utgå från patienternas egna behov och önskemål. Utskottet vill också understryka att när svenska kyrkan och de övriga trossamfunden går in i verksamheten — den förra enligt lag och de senare enligt åtagande — bör den förutsättningen gälla att möjlighet skall beredas dem att verka som likvärdiga parter med lika möjligheter att arbeta.” Såvitt bekant tillämpar alla huvudmän för sjukvården detta synsätt. Alla i ”sjukhuskyrkans” tjänst måste anses delta i sjukhusets verksamhet för det allmännas räkning, för att låna JO:s uttryck. Av det följer att de måste ha precis samma rätt att ta del av patientjournaler och andra sekretessbelagda uppgifter. Sedan är det en annan sak att det i praktiken knappast förekommer att präster eller pastorer begär att få del av patientjournalerna. För det andra har både präster i svenska kyrkan och präster och pastorer i andra trossamfund tystnadsrätt enligt svensk lag. Tystnadsplikten för präst i svenska kyrkan är reglerad i lag, den är i annan ordning strikt reglerad i övriga samfund. JO:s tanke att av ”sjukhuskyrkans” medarbetare bara de som hör hemma i svenska kyrkan skall anses arbeta i det allmännas tjänst har alltså ingen grund i riksdagsbeslut eller i sjukvårdshuvudmännens syn på verksamheten. Trossamfunden själva, både svenska kyrkan och övriga samfund, är överens om att varken präster eller pastorer skall betraktas som vårdpersonal. De arbetar på sjukhusen i kraft av sitt gemensamma uppdrag som kyrkornas företrädare. De är, som riksdagen uttalat, likvärdiga parter med lika möjligheter att arbeta.

Herr talman! Det finns inga problem, det enda problemet är JO:s svar. Om man betraktar präster och pastorer såsom vårdpersonal gäller självfallet samma bestämmelse i sekretesshänseende oavsett vilket trossamfund dessa representerar. JO har även förbisett att även pastorer i andra samfund än i svenska kyrkan enligt svensk lag äger tystnadsrätt. JO använder uttrycket att hon lutar åt en viss åsikt. Jag för min del anser att man inte skall luta sig i sådana här frågor, utan man skall stå rak och vara bestämd. För detta finns det stöd i riksdagens uttalande och i svensk lag.

Herr talman! Kent Lundgren har ställt en fråga till mig som har sin grund i riksdagens beslut att efter förslag av regeringen anslå 3 550 000 kr. för TV-övervakning i anslutning till Globen i Stockholm. Kent Lundgren menar att det är det företag som driver Globen som borde ha stått för de kostnader som anläggningen kräver. Jag vill först säga att jag inte har någon anledning att recensera riksdagens beslut. Däremot kan jag säga något om den principiella bakgrunden till regeringens förslag. Till polisens grundläggande uppgifter enligt polislagen hör bl.a. att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt att ingripa när sådana har inträffat. Det är således polisen som skall svara för den övervakning som sker av allmänna platser. Hit hör bl.a. vägar och tunnelbanor. För övervakning och ordningshållning på enskilt område, t.ex. inne i en anläggning som Globen, ansvarar i första hand den som nyttjar platsen eller anläggningen. TV-övervakning är ibland ett utmärkt hjälpmedel i polisarbetet. Att använda detta gör övervakningen effektivare och säkrare samtidigt som det minskar personalbehovet. Det är därför naturligt att det är staten som skall bekosta TV-övervakning. Jag kan här tillägga att jag givetvis är medveten om de särskilda problem från ordningssynpunkt som en stor, centralt belägen idrottsanläggning innebär. Evenemang som drar stor publik leder till påfrestningar för polisen som på sikt kan gå ut över annan, angelägen polisverksamhet. Det kan givetvis ifrågasättas var gränsen för en arrangörs ansvar för ordningshållningen skall gå och hur långtgående arrangörernas ekonomiska ansvar bör vara när det gäller att ersätta polisens kostnader för ordningshållning. Vi överväger för närvarande dessa frågor i civildepartementet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag hoppas att min röst når fram. Jag har fått en förkylning som gör att det känns som om Globen satt på mina axlar. Det är andra gången som civilministern och jag debatterar i en enskild fråga. Och det är andra gången som jag först blir rättad när det gäller det som jag påstår, men i nästa stund kommer civilministern med något positivt i slutet av sitt svar. Antingen ligger jag före min tid, eller så befinner jag mig parallellt med utvecklingen. Jag håller med statsrådet om att det är naturligt att staten skall bekosta TV-övervakning -— eller rättare, det har tidigare varit så. Men i och med det nya företagsekonomiska synsätt som tränger på i samhället och med marknadskrafterna i ett ganska fritt spelrum, tycker jag att det nog är ganska naturligt att vi i stället koncentrerar oss på att se till att varje verksamhet skall bära sin del av kostnaderna. Om en anläggning kräver exceptionella kostnader för TV-övervakning, bör företagen bakom anläggningen ställa medel till polisens förfogande. I slutet av civilministerns svar kommer, som jag tidigare nämnde, det positiva: ”Vi överväger för närvarande dessa frågor i civildepartementet.” Det gläder mig oerhört mycket att få höra detta från statsrådet. Jag har fler idéer, och vi kan kanske se efter om det finns något mer som jag i så fall kan bidra med. Jag fick inte svar på min fråga, men jag förmodar att ställningstagandet när det gäller TV-övervakningen kring Globen inte är att se som ett prejudikat, utan det är en ändring på gång. Jag är tacksam om jag får ett klarläggande på den punkten.
Herr talman! Globen är inte någon unik anläggning. Jag vill i anslutning till det frågeställaren nämner i sin fråga säga att det inte har någon som helst betydelse huruvida en anläggning finns i Stockholm eller på någon annan plats i landet. Man ser däremot enligt de nuvarande bestämmelserna litet olika på de här frågorna beroende på vem som anordnar verksamheten i fråga. Jag vill hänvisa till det som polismyndigheten i Stockholm så riktigt påpekat när den tagit upp den här frågan. Man säger att frågan om vem som Prot. 1988/89:117 är anordnare av en offentlig tillställning har stor betydelse när det gäller att 19 maj 1989 avgöra om anordnaren skall betala för erforderlig polisbevakning eller inte. Ideella föreningar är i allmänhet befriade från skyldighet att betala kostnader, medan andra ofta behöver göra detta. Det är bl.a. dessa frågor som det finns anledning att fundera över. Civildepartementet ser dessutom över frågor som gäller t.ex. passagerares betalningsansvar för den övervakning som vi har på flygplatser m.m. Denna fråga har ett ganska brett spektrum, och den är inte begränsad till Globen. Enligt vår mening skall insatsen för att övervaka gator och tunnelbanor i det fallet betalas med skattemedel.
Herr talman! Jag känner mig litet splittrad inför svaret, men jag ser fram emot de fortsatta undersökningar som skall ske inom civildepartementet. Jag hoppas att jag på något sätt får se ett resultat av dem eller att jag på annat sätt kan lägga märke till dem. Det verkar trots allt som om vi har samma målsättning, nämligen att effektivisera polisväsendet så gott det går utan att rättssäkerhet och allmännytta blir lidande. Jag tycker att vi nu skall gå ut i den trevliga vårsolen. Tack.

Karin Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att tillskapa ett institut för dokumentation av tortyrskador för att vinna ökad kännedom om tortyrens utbredning. En samlad dokumentation av olika slag är alltid en källa till kunskap. Frågan om upprättandet av ett institut för dokumentation av tortyrskador är egentligen för stor att ta ställning till vid en frågestund. Jag vill dock framhålla att det i det nordiska samarbetet för migrationsfrågor för närvarande diskuteras att genomföra ett projekt angående tortyroffer under kommande år. Projektets syfte är att i Norden gemensamt söka samla kliniska erfarenheter rörande tortyroffer, för att sedan medverka till att dessa erfarenheter utnyttjas i flyktingmottagandet. Under dessa diskussioner har kontakt tagits med personer som arbetar med tortyrskador. I de nordiska länderna byggs för närvarande upp centra för tortyroffer. I detta läge förefaller det mig rimligt att först avvakta erfarenheterna från dessa centra och också överväga att knyta frågan om dokumentationen av tortyrskadorna till något av dem. Det är tänkbart att vi då kommer fram till att ett svenskt institut av det slag Karin Israelsson efterlyst i sin fråga bör komma till stånd.